Herr talman! När propositionen 141 refererades i det officiella organet Från departement och nämnder, var det under rubriken Skärpning av miljöskyddslagen. Det gjorde mig mycket förvirrad, eftersom jag vid det laget hade läst propositionen, och jag undrade, om det möjligen hade kommit ut två propositioner om ändringar i denna lag. Men vid närmare läsning fann jag alltså att referenten hade tagit som huvudpoängen i lagförslaget den lilla — och i och för sig riktiga — ändring som går ut på att den som utövar en presumtivt miljöfarlig verksamhet skall vara skyldig utföra de undersökningar av verksamheten som myndigheterna finner nödvändiga. Däremot hade man glidit lätt över den verkligt väsentliga ändringen, som också står i propositionen, nämligen att vissa anläggningar som ligger under koncessionstvång skall få påbörjas utan att tillstånd respektive dispenser givits. Denna ändring motsätter sig utskottet — med all rätt. Det är allmänt bekant, att om man ger ett lillfinger åt en viss potentat, tar han hela handen. Här har departementschefen tänkt sig att lagstifta om ett sådant lillfingerräckande. Det skulle bli tillåtet att i vissa fall — som givetvis betecknas som undantagsfall — starta anläggningar av fabriker eller annat, innan tillstånd givits av koncessionsnämnden eller naturvårdsverket. Det skall — enligt propositionen — ske i fall där det är uppenbart att tillstånd kommer att ges. Inga skäl anges varför en sådan brådska skall vara nödvändig. Utskottet finner att detta skulle betyda, att man på ett ytterst riskabelt sätt rev upp fältet på ett område som redan är utsatt för allvarliga faror. Det är ju ingen nyhet för kammaren eller för svenska folket att företag har satt i gång miljöfarliga anläggningar utan att invänta tillstånd och att myndigheterna sedan har ansett sig nödgade att ge dem tillståndet. Att då öppna en laglig möjlighet för sådana brott mot miljöskyddslagen verkar för mig vara att handla exakt tvärtemot vad en lagstiftare bör göra. Vi har nu en miljöskyddslag här i landet som under stora svårigheter tillämpas och som utsätts för stora påfrestningar. Företag lovar att släppa ut endast en viss kvantitet farliga ämnen i vattendragen — de släpper sedan ut avsevärt mera än som var tillåtet. Länsstyrelsen förmanar och varnar, men utsläppen fortsätter. Till slut höjer man de tillåtna gränsvärdena; då håller sig företaget äntligen under denna nya, högre gräns. Sådana exempel ur verkligheten visar att miljöskyddslagen är besvärlig att få åtlydd. Men att få den åtlydd genom att göra hålen i den ännu större kan inte vara den rätta vägen. Om det verkligen skulle uppkomma fall, där avsevärda värden står på spel om inte de miljöfarliga anläggningarna får påbörjas, är botemedlet mot detta att myndigheterna får bättre möjligheter att snabbt rykta sitt värv, inte att medge undantag. Dessa undantag kan alltför lätt leda till att det sedan blir praktiskt omöjligt att beordra företagen att sluta med förberedelserna för byggandet, även om departementschefen i dag säger att detta byggande sker på egen risk. Vi har sett för många exempel på hur miljövårdsintressena fått ge vika, när tillräckligt med ekonomiska intressen stått på spel, för att vilja legalisera ett sådant kryphål i lagen som denna proposition föreslår i den del som det nu är fråga om. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan i denna punkt. Jag vill vidare yrka bifall till reservationen 7, där reservanterna i enlighet med en motion av herr Möller i Göteborg och mig själv vill ytterligare stärka lagens effektivitet genom att ge länsstyrelsen ökad skyldighet och inte bara möjlighet att till åklagare rapportera flagranta överskridanden av föreskrifter utfärdade av miljövårdande myndigheter. Det finns exempel på sådana överträdelser av miljöskyddslagen som varit av betydande karaktär men inte blivit åtalade och där brottet numera är preskriberat — det sker nämligen efter så kort tid som två år. Det är utomordentligt viktigt att miljöskyddslagarna inte betraktas som något man kan förhandla om. När man läser vissa rapporter om hur en industri i åratal håller på och förklarar att man snart skall börja lyda bestämmelserna om högsta tillåtna utsläpp och under tiden skyller på bristfälliga mätinstrument, apparater som inte utprovats än m.m., så undrar man om man befinner sig exempelvis i Italien, där det lär vara vanligt att man inte betalar sin skatt förrän efter långa kompromissförhandlingar med skattefiskalen och där ingen tänker sig att lagens bokstav skall följas. Det är ju inte den sortens förhållanden vi vill ha i Sverige, och därför bör åtalshotet finnas i bakgrunden, inte för att åtal och straff är det som vi motionärer i första hand är ute efter utan för att ge företagen en kraftig motivering att sätta i gång och förbättra reningsanläggningarna. När man t.ex. tänker på hur användningen av rötslam, som annars skulle kunna vara till stor nytta som en naturlig form av återvinning, i stor utsträckning omöjliggörs på grund av att industrierna släpper ut tungmetaller i de kommunala avloppen, så inser man att den dag en industri blir förbjuden att släppa ut sådana tungmetaller är det av stor vikt att denna lag verkligen har tänder och inte ostraffat kan överträdas år efter år. Slutligen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 6 av herr Hansson i Skegrie m.fl. Där gäller det en fråga som vi i folkpartiet har hållit framme ända sedan miljöskyddslagen infördes, nämligen att denna lag bör vara tillämplig även på flygplatser och väganläggningar. När man talar med s.k. vanliga människor om miljöskyddslagen och talar om att den skall tillämpas på alla miljöstörande anläggningar utom flygplatser och vägar, tror de inte att man talar sant. Detta är ju två av de i särklass mest miljöstörande anläggningar som finns, och det verkar helt absurt att miljöintressena då enbart skall tillvaratas av myndigheter som har helt andra och i och för sig fullt respektabla målsättningar, nämligen att transportera folk, och som huvudsakligen har att ta hänsyn till de markägare som är berörda på det sättet att deras mark eventuellt skall exploateras. Men vägar och flygplatser stör som bekant långt utöver de områden som direkt fysiskt används för att bygga på, och där bör alltså de myndigheter få ha avgörandet som är särskilt tillsatta för att vårda vår miljö. Därtill kommer en annan fråga, som också gäller miljövårdsärendenas prövning i stort. Om en industri eller annan anläggning får tillstånd att exempelvis göra en viss typ av utsläpp i en å eller en sjö, kan det hända att man då har tagit i bruk all den möjlighet som detta speciella vattendrag har att absorbera avloppsvatten eller vad det nu är fråga om. En annan industri eller kommun kan kort tid därefter ha de mest legitima skäl att vilja utnyttja samma vattendrag, kanske till större sam hällsekonomisk nytta. Men detta har då genom det tidigare beslutet blivit omöjligt. Reservanterna anser därför i likhet med motionärerna i motionen 335 att sådana lokaliseringsfrågor i möjligaste mån bör prövas i ett regionalt sammanhang. Utskottet menar att så redan sker eller kan ske i enlighet med den fysiska riksplaneringen, men vi anser att erfarenheten visar att detta inte är ett tillräckligt skydd och vill alltså göra ett särskilt uttalande till Kungl. Maj:t om denna samordning och dess nödvändighet. Vi är säkert alla i utskottet överens om att miljön bör skyddas och att de lagar som är stiftade för att skydda den bör respekteras. De yrkanden jag här har framställt går alla i den riktningen, att lagarna skall vara sådana att de med kraft och konsekvens kan tillämpas och inte lämnar några onödiga hål öppna. Det är den linje som jag anser det vara ofrånkomligt att arbeta på.

Herr talman! I det förevarande betänkandet nr 50 från jordbruksutskottet behandlas vpk:s motion nr 324 angående miljöpolitiken. Jag skall i korthet söka motivera de yrkanden som görs i denna motion. Vi tar i motionen upp miljöoch naturresursfrågorna dels i ett globalt, dels i ett nationellt perspektiv. Jag vill först säga några ord om det globala perspektivet. Vi har i motionen sökt ange en övergripande målsättning för miljöpolitiken som kan vara giltig såväl globalt som nationellt. Vi anser att en rimlig utgångspunkt är mänsklighetens långsiktiga fortbestånd på en så hög materiell och kulturell nivå som rättvist fördelade naturresurser medger. Strävanden att förverkliga en sådan målsättning har att göra med åtgärder vilkas betydelse gör sig gällande på lång sikt och som oundvikligen kommer i konflikt med kortsiktiga ekonomiska vinstintressen i vad gäller den materiella produktionen och utnyttjandet av naturresurserna i världen. Det är därför knappast realistiskt att tänka sig att de privatägda företagen själva skall söka eliminera miljöstörningarna eller spara på icke förnybara naturresurser. För att åvägabringa en utveckling mot det övergripande mål jag nyss nämnt måste det till en medveten politisk styrning som tvingar näringslivets handlande in mot en dylik inriktning. Men världens uppdelning i olika politisk-ekonomiska system, i olika nationalstater och i stater med vitt skild grad av industriell utveckling försvårar självklart ett rationellt handlande i hela mänsklighetens intresse. Jag skall bara helt kort ge några exempel på den orimliga obalans som råder i världen på vissa områden och som illustrerar de imperialistiska ländernas dominans över de beroende och utsugna fattiga länderna i världen. Urskiljer vi en just nu för oss mycket aktuell resurskonsumtion som anses ge ett gott mått på genomsnittlig levnadsstandard, energiförbrukningen, finner vi följande fördelning. Nordamerika med 7 procent av världens befolkning förbrukar 36 procent av energin, medan u-länderna med 70 procent av befolkningen förbrukar endast 14 procent. Ser vi sedan på teknik och forskning kan vi konstatera samma orimliga obalans. Man har beräknat att 90 procent av alla de vetenskapliga och tekniska talanger som någonsin levat finns i den nu levande generationen av människor i världen. Av dessa verkar 98 procent i länder som är industrialiserade och förhållandevis rika. Man har också uppskattat att av dessas arbete är endast 1 procent inriktat på u-ländernas utvecklingsbehov. Görs ingenting för att lösa dessa avgörande problem går världen mot en dramatisk miljöoch resurskris. Därför är det helt enkelt nödvändigt att försöka nå internationella överenskommelser om åtgärder. Socialistiska länder med planekonomi bör ha lättare att acceptera restriktioner i sitt handlande än de kapitalistiska länderna med sin marknadsekonomi och profiten som styrmedel. De senare länderna måste vidkännas betydande ingrepp i sina ekonomiska system i planekonomisk riktning om åtminstone en förflyttning i riktning mot en lösning av dessa grundläggande miljöoch resursfrågor skall kunna ske. I det internationella umgänge där dessa frågor behandlas kan även små stater som Sverige spela en viktig roll som initiativtagare och vägvisare. Sveriges uppgift måste härvid vara att med kraft verka för dessa frågors lösning på det internationella planet samtidigt som landet — oberoende av hur det går internationellt — söker lösa sina egna problem på området. Jag skall nu övergå till att säga några ord om den svenska miljöpolitiken. Det är i huvudsak tre faktorer som förorsakat miljöstörningarna i Sverige. Alla tre har att göra med det utvecklade industrisamhället. Störningsfaktorerna är: 3. Intensiva jordbruksoch skogsbruksmetoder där stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel kommer till användning. Statsmakterna kom sent till insikt om miljöproblemen. Det var först under senare delen av 1960-talet som man insåg att något verkligen måste göras på området. Då tillskapades en miljövårdsförvaltning baserad på en miljöskyddslagstiftning. Både de nya lagarna och miljöförvaltningsorganen möttes i början av stora förhoppningar från den aktiva miljöopinionen. Miljörörelsen kom snart att bli besviken, sedan det visat sig att verkningarna av både lagen och förvaltningsorganen blev mycket begränsade och att miljöstörande byggnadsföretag släpptes fram som inte kunde stödjas av den aktiva miljöopinionen i landet. Miljöskyddslagen är allmänt hållen och opreciserad. Härigenom överlämnas tillämpningen till förvaltningsmyndigheterna, vilka inte är direkt politiskt ansvariga. Det är inte tjänstemännens fel, inom miljövårdsförvaltningen, att de tvingas att i realiteten fatta politiska beslut. Felet ligger i en opreciserad lagstiftning. I motionen 324 yrkar motionärerna på en omarbetning och precisering av miljöskyddslagen. Vi menar att en dylik mera preciserad lagstiftning på området skall klart underordna sig de ekologiska krav som en väsentligt utökad forskning på detta område kan komma fram till. Det skulle innebära att en långsiktig miljöpolitik grundläggs med en klart uttalad målformulering. I motionen yrkas också på att riksdagen uttalar sig för en restriktiv tillämpning av statstjänstemannalagen för beslutsfattande tjänstemän inom miljövårdsförvaltningen med den verkan att denna personalkategori inte vid sidan av sin statstjänst bör medges innehav av konsultuppdrag hos företagare som kan bli part i miljömål. Mot bakgrund av vad jag redan anfört torde det vara särskilt betydelsefullt att ovälden hos de beslutsfattande tjänstemännen inom miljövårdsförvaltningen framstår som oomtvistad. Skall den göra det måste det tillses att dessa tjänstemän inte har några lojaliteter som kan påverka deras opartiska ställningstaganden. Slutligen yrkar motionärerna att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad i övrigt anförts i motionen beträffande miljöpolitiken i Sverige. En av de frågor vi därvid vill särskilt framhålla är en väsentligt ökad satsning på miljöforskningen. Som vi anfört i motionen tycker vi att det är en ganska orimlig fördelning med 52,4 procent till militär forskning, 1,8 procent till miljöforskning och 0,3 procent till fredsforskning. Yrkandena under 1, 2 och 4 i motionen 324 följs upp i reservationen S, som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 50. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 5 av herr Takman. I det nu förevarande betänkandet från jordbruksutskottet behandlas ju också propositionen 141 med förslag till vissa ändringar i miljöskyddslagen. Här har vi i utskottet tagit sådan ställning att majoritet uppkommit i utskottet mot yrkandet i propositionen om sådan ändring i miljöskyddslagen att arbeten i vissa fall skall kunna påbörjas utan att tillåtligheten slutligt prövats enligt miljöskyddslagen. Vi har också anslutit oss till reservationen 7 med yrkande om skrivelse till Kungl. Maj:t med krav på skyldighet för tillsynsmyndighet att anmäla till åtal överträdelser av de villkor för miljöfarlig verksamhet som givits av myndighet, om skador av betydelse för miljön uppstår. Vad först gäller propositionens yrkande om rätt för myndighet att ge igångsättningstillstånd, oaktat ärendet ej slutligt prövats enligt miljöskyddslagen, så anför vi — i likhet med utskottsmajoriteten — betänkligheter mot detta förslag. Vi har ju haft ett riksbekant fall — Hylte bruk — där man oaktat gällande miljöskyddslag påbörjat arbeten utan att tillåtligheten var slutligt prövad. Det ledde ändå inte — såvitt jag vet — till något åtal, än mindre till någon påföljd. Jag är av den meningen, och jag är säkert inte ensam om denna, att sådana fall då åsidosättande av gällande legala regler på miljöområdet kan ske utan påföljd är ägnade att allvarligt undergräva allmänhetens förtroende för landets miljövårdsförvaltning. Om det nu är så att förtroendet redan skadats, så verkar det — som jag ser det — mindre lämpligt att i efterhand legalisera olagliga igångsättningar av miljöpåverkande ingrepp. Nu sägs det visserligen i propositionen att igångsättningstillstånd skall meddelas endast om synnerliga skäl föreligger och det är uppenbart att tillstånd eller dispens kommer att lämnas. Men det sägs också att igångsättningstillstånd behövs främst då det gäller större arbeten där byggnadstiden blir flera år. Det sistnämnda borde väl i stället tala för att tillåtligheten av de ifrågavarande arbetena är slutligt prövad innan de sätts i gång. Stora, redan gjorda investeringar torde senare utgöra avgörande hinder för att ändra beslut i fråga om tillåtligheten av vidtagna åtgärder. Det förefaller rimligare att — som utskottet föreslår — i stället påskynda en slutlig tillåtlighetsprövning innan arbetena igångsättes. Jag yrkar således, herr talman, bifall till utskottets hemställan i denna punkt. Vad slutligen gäller yrkandet i reservationen 7 att tillsynsmyndighet inte bara, som nu, skall ha möjlighet utan också skyldighet att anmäla till åtal den som åsidosatt villkoren för bedrivande av miljöfarlig verksamhet, om åsidosättandet förorsakar skador av betydelse för miljön, så ansluter vi oss till detta krav. Herr talman! Jag ber slutligen att, för vår del, också få yrka bifall till reservationen 7 som är fogad till nu förevarande betänkande från jordbruksutskottet.

Herr talman!

Miljöskyddslagstiftningen skall inte uppmjukas. Det är tvärtom synnerligen angeläget att ett företags inverkan på den omgivande miljön blir föremål för noggrann prövning. Däremot anser vi reservanter att om denna prövning endast gäller att fastställa de villkor som skall gälla för att undvika störningar i miljön så skall enligt den föreslagna lagparagrafen detta inte utgöra hinder för ett igångsättningstillstånd. Någon som helst tvekan om att slutligt tillstånd eller dispens kommer att lämnas får inte råda. Ofta påtalas den krångliga byråkrati som omger tillståndsgivning. Denna kritik kommer i regel från de grupper i samhället som här företräds av dem som vill avslå propositionen. Här föreligger ett förslag som gör det lättare för de myndigheter som är beslutsfattare att undvika byråkratiskt krångel, men detta mottages inte välvilligt. Myndigheterna kan missbruka denna möjlighet att lämna igångsättningstillstånd, heter det. Och fru Anér säger att ger man fan ett finger tar han snart hela handen.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

Herr talman! Propositionen 141 som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 50 har uppenbarligen tillkommit som något av en lex Hylte bruk — Hylte bruk nämndes ju förut här i debatten — för att i efterhand rättfärdiga den handläggning av utbyggnaden som skedde där och som inte utan skäl väckte mycket stor uppmärksamhet i pressen och på annat sätt. Visst kan man förstå — som herr Magnusson i Tanum framhöll — att det kan finnas fall där det av olika skäl, bl.a. arbetsmarknadsskäl, är angeläget att verksamheten vid ett företag snabbt kommer i gång. Om det dessutom kan anses vara uppenbart att ett tillstånd kommer att ges i sinom tid, kan det naturligtvis förefalla praktiskt att man får ett igångsättningstillstånd innan koncessionsärendet i dess helhet har avgjorts. Men mot en sådan syn måste ändå vägas miljöskyddets krav och risken för en uppluckring av gällande lag. I propositionen föreslås att avsteg skall få ske bara om synnerliga skäl talar för det och det är uppenbart, som det heter, att tillstånd eller dispens kommer att lämnas. Man kan väl inte komma ifrån att dessa formuleringar ger stort utrymme för subjektiva bedömningar. Den ene kan anse att det föreligger synnerliga skäl medan den andre mot en helt annan bakgrund menar att skälen är otillräckligt grundade eller svaga. Det är väl också en risk för att koncessionsbehandlingen kan påverkas av den bedömning som har gjorts i förväg, antingen på grund av att ett igångsättningstillstånd ändå förutsätter att man ansett det som uppenbart att koncession kommer att lämnas eller, som nämnts förut, att det kanske gjorts väsentliga och dyrbara investeringar i företaget. Även om det framkommit skäl emot anläggningen, kan det vara svårt att få igenom en dom som skulle innebära att dessa investeringar inte alls kan utnyttjas. Förhållandena kan givetvis också variera från tid till tid. Det kan vid en tidpunkt vara till synes helt uppenbart att koncesssion kommer att lämnas, men under handläggningen kan det plötsligt komma fram vetenskapliga fakta, som gör att frågan senare måste ses på ett helt annat sätt. Därför är det väl ändå riktigt att frågan prövas ordentligt utan någon form av preliminärt beslut. Självfallet bör man kunna skynda på en sådan prövning i fall där det är angeläget att arbetet snabbt kommer i gång. Jag är med hänsyn till vad jag anfört, herr talman, glad över att utskottsmajoriteten har samlats om ett avslag på propositionens förslag i vad avser tilläggsparagrafen 17 a. Jag yrkar i den delen bifall till utskottets förslag. I motionen 2056 har jag tillsammans med kamrater i min partigrupp fört fram synpunkter på en annan del av propositionen. Det framhålls i denna att den som utövar verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig skall vara skyldig att utföra de undersökningar av verksamheten som behövs för att myndigheterna på ett riktigt sätt skall kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter. Enligt nuvarande föreskrifter för koncessionsärenden skall vederbörande företag självt kontrollera de utsläpp som företaget gör. För detta kan tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen eller naturvårdsverket, fastställa ett särskilt kontrollprogram. I propositionen går man alltså mycket längre än så. Den undersökningsplikt som där föreslås skall inte begränsas till själva utsläppet utan skall också kunna avse förhållandena i stort, t.ex. i en recipient. Företaget skall alltså kunna åläggas att göra undersökningar av huruvida utsläppet på något sätt påverkar recipienten, t.ex. ett vattendrag. Dessutom föreslås att tillsynsmyndigheten skall kunna föreskriva inte bara att företaget självt gör dessa undersökningar utan också att särskild vetenskaplig expertis skall utföra undersökningarna på företagets bekostnad. Företaget skall alltså svara för kostnaderna, vare sig dessa undersökningar görs av företaget självt eller av andra — kanske av dyrbar expertis. Det är klart att det här kan bli ganska betydande, t.o.m. oskäligt höga kostnader, som företagaren inte har kunnat planera i förväg. Är det då verkligen nödvändigt att gå fram den här vägen? Vattenöverdomstolen, som har yttrat sig över förslaget, har ansett att det inte är nödvändigt, utan att syftet i allt väsentligt kan nås med gällande lagstiftning. I koncessionsfallen föreskriver man den kontroll som skall ske, och det menar domstolen är tillräckligt. Till detta kommer att det finns åtminstone två utredningar i gång som på olika sätt behandlar den här problematiken, dels vattenlagsutredningen, dels miljökostnadsutredningen. Båda måste ändå komma in på de här frågorna, och mot den bakgrunden kan man ifrågasätta om det är riktigt att nu fatta ett beslut — vars konsekvenser är svåra att överblicka men som kan bli avsevärt betungande för företagen — innan hela problematiken har belysts i ett större sammanhang. Jag tycker för min del att väldigt mycket talar för att man — som vi har föreslagit i motionen — i varje fall bör vänta med ställningstagandet tills man har fått frågan belyst i de två utredningar som jag berörde. Jag kommer därför att yrka bifall till reservationerna 2 och 4, som båda behandlar den här problematiken. När det gäller tillståndsplikt för byggande av vägar och flygplatser och samordning av lokaliseringsärenden och regional planering, vilket tagits upp i reservationen, instämmer jag i vad fru Anér tidigare har sagt. Jag ber till sist, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! En grundregel i miljöskyddslagen är att ingen miljöfarlig produktion får starta förrän miljöaspekterna har klarlagts. Det är alltså en genomgående regel, och den är också en absolut nödvändighet om vi effektivt skall kunna tillvarata de miljövårdsintressen och naturvårdsintressen som ständigt är aktuella. I den proposition som låg till grund för riksdagens beslut om miljöskyddslagen framhöll dåvarande departementschefen mycket bestämt vikten av att denna grundregel iakttogs. Detta har understrukits i remissvaren och nu senast av herr Magnusson i Tanum. Det är självklart att ekonomiska intressen i många fall kan konkurrera hårt med miljövårdsintressena och föranleda att myndigheter utsätts för starka påtryckningar i fråga om tillståndsgivning. Därför är det så allvarligt med varje eftergift åt ekonomiska intressen som bortser från miljövårdsintressena. I den proposition som nu föreligger erkänner också vederbörande statsråd vikten av att grundprincipen i miljöskyddslagen upprätthålls, nämligen — som jag nämnde — att igångsättningstillstånd inte får ges förrän miljöaspekterna har klarlagts på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Det har också uttalats allvarliga försäkringar om att denna princip inte skall få eftersättas. Det har också herr Magnusson i Tanum understrukit nyss.

Nu säger propositionen visserligen att det skall vara i sällsynta fall som igångsättningstillstånd skall ges innan miljöriskerna är fullt klarlagda. Något exempel på sådana fall finns inte, såvitt jag har kunnat se, i propositionen. Om man ställer dessa allvarliga försäkringar — att grundregeln skall gälla — gentemot de s.k. sällsynta fall då undantag skall tillåtas, så torde det inte röra sig om så stora ekonomiska eller andra intressen att grundregeln bör åsidosättas, i varje fall inte större än att man skulle kunna vänta med igångsättningstillstånd tills hela frågan kan överblickas. Motivet för att skilja byggnadsdelen från miljövårdsdelen skulle vara att frågan om den sistnämnda inte hinner bli klar lika snabbt som frågan om byggnadsdelen. Det är bekant för alla att kvarnarna i de statliga verken mal mycket långsamt, och det gör förmodligen att tillståndsärendena ofta drar omåttligt ut på tiden. Men detta är inte något skäl för att man skall sätta miljöskyddsbestämmelserna ur kraft. I stället bör det vara ett incitament till att man försöker få en effektivare handläggning inom vederbörande myndigheter. Med den nu föreslagna undantagsregeln lockar man ingalunda dessa myndigheter att påskynda sin handläggning. Tvärtom kan den kanske vara en anledning för dem att fördröja handläggningen ännu mer. De kan ju med rätta säga att företaget inte försenas. Det håller på att byggas, och därför brådskar det inte med tillståndsgivningen. Men varje sådan försening av denna tillståndsgivning gör ju att man förstorar risken för att man inte kan stoppa eller förändra en påbörjad miljöfarlig verksamhet. Å andra sidan kan denna regel locka den som bygger att prioritera just sådana detaljer som senare försvårar en omprövning. Myndigheterna kan göras mer eller mindre handikappade och ställas inför så svåra avgöranden att man tvingas offra annars normala miljöskyddsintressen. Det är därför svårt att bli övertygad om att så stora intressen ur ekonomiska eller andra aspekter står på spel att denna allvarliga avvikelse från grundregeln i miljöskyddslagen bör accepteras. Frågan bör, som jag sade, rimligen angripas från den andra utgångspunkten, nämligen att handläggningen av ärendena inom de tillståndsgivande myndigheterna effektiviseras så att man hinner med i de fall där det kan vara försvarligt att bygget sätts i gång.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

Herr talman! Miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 juli 1969. Den innebar en kraftig satsning på miljöskyddet. Där slog vi fast att miljöskyddet är en viktig sam hällsuppgift, och nu har lagen i drygt fyra år varit i kraft. Under den tiden har åtskilligt uträttats till förbättring av vår yttre miljö. Koncessionsnämnden, naturvårdsverket och länsstyrelserna har prövat ett stort antal ärenden, och de har föreskrivit långtgående åtgärder till skydd för miljön. Företag och kommuner har satsat stora belopp på reningsverk och andra åtgärder. Generösa bestämmelser och statsbidrag har medverkat till den förbättring som vi kan konstatera. Man kan säga att hittills har tyngdpunkten i verksamheten på miljöskyddslagens område legat på prövning av ansökningar. Nu gäller det kanske framför allt att satsa på tillsynsverksamheten. Det är naturvårdsverket och länsstyrelserna som är tillsynsmyndigheter enligt miljöskyddslagen. Till tillsynen hör att myndigheterna själva skall vara aktivt verksamma för att spåra upp de fall då åtgärder behövs. De skall övervaka och kontrollera störningskällor och de skall se till att skyddsföreskrifter efterlevs. Andra betydelsefulla tillsynsuppgifter är inventeringen och kartläggningen av vattenoch luftföroreningar och planeringen av det allmännas insatser. Detta är bakgrunden till den ena av de två nyheterna i den proposition som nu är föremål för diskussion här i kammaren. Det är nämligen mot denna bakgrund som vi föreslår en aktivering av tillsynsverksamheten och kompletterande bestämmelser om företagens undersökningsplikt. Vi bygger på den i och för sig självklara principen att den som utövar miljöfarlig verksamhet också skall svara för de kostnader som orsakas av verksamheten. Företagens undersökningsplikt föreslås komma att omfatta undersökningar som behövs såsom underlag för tillsynsverksamheten. Vad man i första hand skall undersöka är de utsläpp i luft eller vatten som sker, men undersökningarna skall också kunna gälla både storleken av utsläppen och utsläppens art och sammansättning. Och det är för resten inte bara själva utsläppen som skall kunna undersökas. Man skall också kunna kräva undersökning av på vad sätt och i vad mån omgivningen kring anläggningen påverkas av utsläppen. Det kan t.ex. förhålla sig så att en sjö påverkas av utsläpp från flera olika industrier som ligger runt omkring sjön. I så fall kan det vara lämpligt att göra en undersökning av alla de berörda företagens verksamhet och sedan fördela kostnaderna på de olika företagen. I praxis brukar man redan nu i tillståndsoch dispensärenden föreskriva att företagen skall svara för den kontroll som behövs av den miljöfarliga verksamheten. Den nya lagstiftningen får emellertid särskild betydelse för sådana företag som ännu inte har varit föremål för någon tillståndsprövning.

På det sättet kan myndigheterna få i gång en opartisk värdering av hela verksamhetens miljöfarlighet. Det har sagts — och det sägs för övrigt i reservationen 2 till det aktuella utskottsbetänkandet — att den föreslagna lagregleringen skulle kunna bli till men för samarbetet mellan företag och myndigheter. Jag tror inte att vi behöver riskera att få den effekten. Jag utgår från att företagen är beredda att ta sin del av ansvaret. Vad vi föreslår är bara en utveckling av de princer som redan gäller för vår miljövård. Det var den ena frågan. Sedan skall jag gå över till den andra huvudfrågan i propositionen, nämligen den om igångsättningstillstånd. Den frågan har på sätt och vis vållat den största uppmärksamheten här och föranlett att utskottet har gått på en annan linje än propositionen. Låt mig då först säga att både i propositionen och i den socialdemokratiska reservationen till utskottets betänkande har mycket kraftigt betonats att själva prövningsskyldigheten är en mycket viktig del i miljöskyddslagstiftningen och att tanken ingalunda är att vi här skulle luckra upp systemet med förprövning. Förprövningsskyldigheten innebär att vissa fabriker inte får anläggas utan tillstånd eller dispens. Och därmed menas då att inga som helst arbeten får påbörjas, alltså inte ens schaktning eller liknande för en fabriksbyggnad, innan prövningen har helt avslutats. Nu har det emellertid visat sig att detta hårda krav i praktiken har medfört vissa svårigheter. Jag syftar då inte bara på svårigheter för företagen utan även på olägenheter för samhället och för miljöskyddet. Det sammanhänger med att projekteringsoch byggnadstiden för stora anläggningar kan uppgå till många år. Vi har velat lösa det problemet utan att släppa efter på kravet på förprövning. I propositionen är det väsentligt att frågan huruvida vissa arbeten skall få påbörjas prövas av samma myndighet som avgör ärendet om tillstånd eller dispens. Innan igångsättningstillstånd får meddelas måste företagaren enligt propositionen inge en fullständig ansökan om tillstånd eller dispens. Vidare bereds motstående intressen alltid tillfälle att yttra sig, i regel hos prövningsmyndigheten och i undantagsfall i ett föregående lokaliseringsärende hos Kungl. Maj:t. I det ögonblick då igångsättningsfrågan skall avgöras finns därför garantier för att det på bordet ligger det material som behövs för att bedöma om man utan fara för miljöskyddsintressena kan ge ett igångsättningstillstånd fastän den fullständiga villkorsprövningen inte hinner avslutas på åtskillig tid ännu. Och rekvisiten för att ge igångsättningstillstånd är ingalunda flytande och kan inte läsas litet hur som helst — där kan jag inte hålla med herr Hedin — utan de är sällsynt hårt och restriktivt skrivna.

Propositionens förslag får givetvis, om det genomförs, sin största betydelse när det gäller äldre anläggningar som behöver byggas om för att tillgodose nutida miljövårdskrav.

Sedan är det en annan sak att det utöver miljöskyddsintressena naturligtvis alltid kommer in andra intressen. Det kan med hänsyn till sysselsättningen för bygden vara ett samhällsintresse, och det kan finnas andra skäl också, att utnyttja möjligheten att sätta i gång så tidigt som möjligt, när man ändå vet att det i slutfasen kommer att ges tillstånd till anläggningen. När man läser förslaget i propositionen måste man hela tiden ha klart för sig att det bara handlar om de fall då det på förhand är uppenbart att tillstånd till anläggningen kommer att beviljas. Jag tror att man måste ha ett sådant förtroende för prövningsmyndigheten att man tilltror den att kunna avgöra om det finns synnerliga skäl att ge igångsättningstillstånd, om det är uppenbart att det inte finns några risker med att ge igångsättningstillstånd. Men ett beslut om igångsättningstillstånd binder inte i och för sig prövningsmyndigheten. Det är företagen som får begära igångsättningstillstånd, och det är företagen som får stå risken, om de provisoriska villkoren skulle komma att ändras eller skärpas på någon punkt. Den merkostnad som då uppkommer får företagen själva bära. Med anledning av en del inlägg som gjorts vill jag till sist för säkerhets skull framhålla att ingen må få intrycket att vi kommer skyndande till riksdagen med denna proposition för att springa vissa företags ärenden, att vi är beredda att tumma litet på miljöskyddskraven för företagens skull. Bakom detta lagstiftningsinitiativ ligger en framställning från den centrala tillsynsmyndigheten på miljöområdet, dvs. naturvårdsverket. En enhällig styrelse i naturvårdsverket har funnit att det är ett miljöintresse och ett samhällsintresse i övrigt att denna möjlighet att ge igångsättningstillstånd införs. Jag tror att de farhågor som vädrats av fru Anér och andra är betydligt överdrivna, att inte säga obefogade, och att det vore till gagn även för miljöintresset om riksdagen godtog propositionen.
Herr talman! Vi hade en gång här i landet en industriminister som hette Krister Wickman. Han svarade år 1971 på en fråga av herr Norrby i Åkersberga, som ville veta om industriministern tyckte att det var lämpligt att företag, i vilka staten var delägare, påbörjade anläggandet av industri, för vilken tillstånd enligt miljöskyddslagen krävs, innan koncessionsnämnden för miljöskydd prövat ärendet. Industriministern sva rade kort och kärnfullt: ”Svaret är självfallet nej.” Jag skulle tycka att det vore bra om alla statsråd hade den åsikten.

Herr talman! Statsrådet Lidbom tog först upp frågan om utökad plikt för företagen att göra undersökningar och slutade med att säga att vi i motionen uttalat att det kanske kunde vara till men för samarbetet mellan företag och myndigheter om man införde denna utökade möjlighet. Vi har nämnt det i motionen men mycket nyanserat.

Statsrådet säger att man t.ex. bör kunna göra undersökningar i en sjö och fördela kostnaden på de företag som gör utsläpp i den. Men hur skall man göra med nedfallet från luften av föroreningar som kommer från t.ex. Ruhrområdet? Det är i hög grad svavelutsläpp därifrån som påverkar våra vattendrag, och dem kan man inte komma åt. Jag menar att det är att gå för långt att belasta de enskilda företagen för sådana verkningar som man inte har kunnat förutse och som inte angetts ingå i kontrollen som föreskrivits när de fått sin koncession. I den andra stora frågan går utskottsmajoriteten emot den i propositionen föreslagna 17 a§. Om man skall tillämpa den berörda paragrafen måste det bli fråga om ganska subjektiva bedömningar av vad som är ”synnerliga skäl”. Olika personer och olika domstolar kan göra olika bedömningar. Det är också svårt att avgöra vad som är ”uppenbart”. Det kan komma in faktorer efter hand som gör att det inte längre är så ”uppenbart” att tillstånd kommer att lämnas. Om det nu bara är fråga om ett fåtal fall, varför då inte gå den andra vägen som förordats, nämligen att se till att man i just de få fallen får resurser för att snabbt slutföra koncessionsärendena och alltså prioritera de känsliga fallen?

Herr talman! Statsrådet Lidbom började sitt anförande med att framhålla vilka stora framsteg som har gjorts på miljöskyddets område under senare år. Det är riktigt att stora framsteg har gjorts, och det skall tacksamt noteras. Men dessa stora framsteg har kunnat göras utan att man behövt göra nu föreslagna undantag från den grundregel som gäller i miljövårdshänseende. Vi har ett exempel på byggande där vi mycket strängt tillämpar regeln att igångsättningstillstånd skall finnas. Jag avser bostadsbyggandet. Många människor som bygger ett eget hem vill göra grundarbetena själva — och kan göra det själva under sin semester, under sin fritid på lediga lördagar och söndagar eller vid annan tid. Men dessa människor får inte ta ett enda spadtag till ett egethem förrän alla papper ligger på bordet och är klara. Sätter man i gång ändå riskerar man att låneärendet avskrivs, och man får bygga så gott man kan med de krediter man eventuellt kan skaffa sig. Det är märkligt att bestämmelserna skall vara så benhårda när det gäller en byggenskap som i varje fall inte är miljöfarlig — dvs. att bygga ett egethem. Men myndigheterna tycks vara rädda för att människor — om igångsättning tillåts innan tillstånden är klara — kan lägga grund och göra sådana arbeten som påverkar husets utformning i framtiden. Å ena sidan är man alltså mycket hård mot egnahemsbyggare, å andra sidan är man villig att göra betydande eftergifter i miljövårdshänseende åt företag som skall bygga — och som man kan riskera skall utöva miljöfarlig verksamhet. Jag anser att det här råder en disharmoni som man inte kan tillåta. Nu säger statsrådet: När det är särskilt lång byggnadstid är det alldeles nödvändigt att byggnation får sätta i gång innan tillstånd är klart. Om en anläggning har lång byggnadstid är det förmodligen ett ganska stort företag, och jag utgår från att projekteringstiden då också är ganska lång. Men vad hindrar att man samtidigt med projekteringsarbetet för en sådan anläggning undersöker miljöaspekterna? När det är klart att sätta i gång att bygga bör på så sätt miljöaspekterna vara fullt klart tillrättalagda. Ju större anläggning ett företag sätter i gång att bygga utan att ha prövat alla förutsättningar, desto större är givetvis risken att företaget kan ha gjort så betydande investeringar att det över huvud taget inte går att stoppa det hela efteråt. Statsrådet säger vidare att det inte är meningen att man skall få börja bygga annat än när det är absolut uppenbart att tillstånd kommer att ges. Men om det är så absolut klart att tillstånd skall komma att ges, kan då inte tillsynsmyndigheterna mala litet snabbare? Är det så absolut uppenbart, måste det betyda att över huvud taget inga miljörisker finns, och då blir det inte heller fråga om någon försummelse av de tillståndsprövande myndigheterna på miljöområdet. Man tycker att med litet mera smidighet skulle dessa förprövningar kunna påskyndas, men statens kvarnar mal kanske kontinuerligt i samma takt vare sig de har full beläggning eller går i tomgång. Det sista som herr statsrådet tog upp till försvar var att det kan gälla äldre anläggningar, dvs. äldre företag som vill förbättra sin produktion på det sättet att den skulle bli mera miljövänlig. I de fall när äldre företag redan är i gång med en produktion som är så miljöfarlig att den inte längre kan tillåtas, utan att förbättringar måste vidtas, bör väl förprövningen vara en ren formsak. I de fallen är man ju inställd på att bygga om för att få bättre miljövård, och detta bör naturligtvis då inte fördröjas på grund av att ett papper från myndigheterna inte kommit fram i tillräcklig god tid. Herr talman! Jag vill understryka vad jag sade i mitt första anförande, att det är en bättre väg att försöka effektivisera handläggningen i de statliga verk som nu inte blir färdiga i rättan tid så att de får fram sina ärenden snabbare än de gör nu. Går vi den vägen i stället, behöver vi inte luckra upp miljöskyddslagen i den allra mest grundläggande princip som denna lag vilar på.

Herr talman! Det händer en och annan gång i en debatt att det ter sig rätt omöjligt för debattörerna att kunna övertyga varandra. Jag har nu en känsla av att vi inte gör varandra någon större tjänst, om vi fortsätter det långsamma malandet i den här debatten med att upprepa argumenten. Jag skall därför fatta mig kort och bara göra ett par små påpekanden.

Men här är det inte fråga om det, utan det är fråga om huruvida man skall kunna undvika frestelsen för företag att starta en ombyggnad i förväg genom att i rimlig utsträckning gå dem till mötes och uppmana dem att gå in till koncessionsnämnden och begära igångsättningstillstånd. Skulle då prövningsmyndigheten finna att företagen i fråga kan få igångsättningstillstånd och kan börja i förväg, dels därför att de har mycket starka skäl, dels därför att det är uppenbart att det till slut kommer att lämnas tillstånd till verksamheten i alla fall, kan det vara ett bra sätt att förebygga sådana äventyr som somliga företag tidigare tyvärr har gett sig in i. Herr Hedin talade om fördelningen av kostnaderna mellan företag och det rimliga i att det offentliga tar på sig en större del av ansvaret för kontrollåtgärder när det gäller miljöskyddet. Jag vill då peka på möjligheten att anlita utomstående expertis, t.ex. för att undersöka föroreningar i en sjö vilka emanerar från utsläpp från flera olika industrier, och sedan slå ut kostnaderna på de berörda företagen. Men det är klart att den möjligheten bör användas med en viss försiktighet. Den är på sin plats när man vet varifrån föroreningarna emanerar, men i andra fall, då föroreningssituationen är betydligt mer komplicerad, får man avstå från att använda den här nya bestämmelsen. Slutligen bara ett litet påpekande till herr Hansson i Skegrie. De fall där äldre anläggningar som är miljöfarliga skall byggas om så att de blir mindre farliga behöver inte vara särskilt enkla. De nya anläggningarnas konstruktion kan vara mycket komplicerad och tillståndsprövningen lika svår som vilken annan prövning som helst. Anledningen till att vi har gått till riksdagen och begärt att få denna möjlighet att lämna igångsättningstillstånd är, herr Hansson i Skegrie, att naturvårdsverket och koncessionsnämnden under de gångna fyra åren har hunnit samla en del erfarenheter. Dessa erfarenheter och de erfarenheter som företagen har gjort visar att miljöskyddslagen behöver finslipas och att denna lilla möjlighet till igångsättningstillstånd behöver införas, om allt skall fungera bra i framtiden. Gentemot vad den samlade expertisen har kommit fram till tycker jag inte att herr Hanssons argument är riktigt övertygande.
Herr talman! Jag skall nöja mig med att citera den kände författaren Oscar Wilde, vars filosofi statsrådet tycks ha anslutit sig till. Han sade en gång, att bästa sättet att bli av med en frestelse är att falla för den.
Herr talman! Jag vill bara fråga: Är det helt omöjligt att effektivisera naturvårdsverkets handläggningsmöjligheter, så att verket kan hinna med sina arbetsuppgifter? Naturvårdsverket är ingalunda något litet verk — det har svällt ut ganska kraftigt.
Herr talman! Jag tror att det är klokt, fru Anér, att sortera sina frestelser. De som är ofarliga kan man falla för, de andra får man sortera bort. Det är det som vi har försökt göra här.
Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort, eftersom jag har precis samma uppfattning som statsrådet Lidbom och eftersom vi tydligen inte kan övertyga varandra. Jag beklagar bara att riksdagen har tagit den här ställningen. Förslaget har ju tillkommit för att ta bort litet av det krångel som ni själva är upphov till. För 14 dagar sedan var jag på ett sammanträde i Halmstad med företagare som diskuterade företag och framtid. Det mesta av diskussionen gick åt till att anmärka på regering och riksdag för att de stiftar så många lagar som krånglar till det, inte minst nu i miljöskyddshänseende. När regering och riksdag nu har möjlighet att mjuka upp litet av detta krångel utan att det negativt inverkar på frågan som sådan, är det att beklaga att inte företagarna här i riksdagen kan gå med på Kungl. Maj:ts förslag. Här har också diskuterats Hyltebruksfallet. Jag fick närmast den uppfattningen att herr Hedin och även herr Israelsson ansåg att Hyltebruksfabriken inte borde ha funnits till. Fabriken fick ett åläggande att klara upp miljöskyddsfrågorna, som inte var lösta. Om fabriken då satte i gång litet tidigare bara för att det inte skulle bli stor arbetslöshet och företaget åsamkas en massa kostnader, var det väl inget fel i det? Fabriken är ju fullt funktionsduglig nu. Men jag vet mycket väl att det finns konkurrenter som inte sett med blida ögon att Hyltebruksfabriken fanns. Jag tror dock att det är fel att ta det till intäkt för att framföra åsikten att fabriken inte borde ha funnits till. Vad gäller frågorna om tillståndsplikt för vägar osv. har vi i utskottet redovisat de möjligheter som finns och vi har inte släppt dem lösa vind för våg. Det finns lagar som reglerar detta också. Det är bara att läsa i utskottsbetänkandet, och vill ni ha fler upplysningar kan jag ge dem vid ett annat tillfälle. Jag ber, herr talman, att få instämma i det yrkande som herr Magnusson i Tanum tidigare framfört.
Herr talman! Jag skall inte tillägga så mycket. Men eftersom det blev en så stillsam debatt att jag inte fick anledning till någon replik skall jag komplettera litet. Herr Mossberger undrade om vpk var emot att Hylte bruk över huvud taget kom till. Den frågan vill jag inte debattera nu, men vi var av den meningen att tillståndsprövningen borde ha varit klar först och att ett företag inte skall komma till stånd genom att man bryter mot rådande lag. Det tycker vi var oriktigt. Vad utskottet sagt om vår motion berörde jag inte i mitt första inlägg, därför att jag antog att det skulle bli ett replikskifte. Beträffande yrkande 1 hänvisar utskottet till att det pågår en utredning bl.a. om miljökostnaderna och att den också skall ta hänsyn till de ekologiska effekterna. Det framhöll utskottet i fjol. Det har samma mening i år och därför skulle vårt yrkande vara tillgodosett. Jag vill påpeka att ett viktigt inslag i yrkandet är att vi får en objektivare beslutsprocess än vi nu har. Det berörde jag också i mitt första inlägg och därför håller vi fast vid yrkandet. Vad gäller tjänstemännen i miljövårdsförvaltningen menar utskottet att statstjänstemannalagen ger utrymme för att hindra dem från att ha sådana bisysslor att deras oväld skulle kunna sättas i fråga. Det är i och för sig riktigt men det tycker jag inte hindrar att riksdagen gör ett uttalande om sin tolkning av lagen.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar är ett av socialdemokraternas ”utspel” under valrörelsen, nämligen förslaget om slopande av avgiften till folkpensioneringen, som alltså nu har konkretiserats i propositionen 144 och efter vederbörlig behandling i socialförsäkringsutskottet presenterats för kammarens ledamöter. Orsaken till förslaget om borttagandet av avgiften var dels regeringens rädsla inför valet med hänsyn till skattetröttheten hos folk i allmänhet, dels att en avgifts borttagande på skattsedelh för alla löntagare var mycket lätt att förstå. Det var så att säga ett enkelt och praktiskt förslag. När regeringen dessutom — som vanligt, höll jag på att säga — föreslog att det inkomstbortfall på 3,8 miljarder kronor, som statskassan skulle få vidkännas genom reformförslaget, skulle betalas av arbetsgivarna trodde man att folk skulle bli lyckliga och glada över förslaget. Nu vet vi att så inte blev fallet. Vår tids moderna och ofta väl utbildade löntagare vet att man inte kan trolla med ekonomiska ting. De vet av erfarenhet att en arbetsgivaravgift är liktydig med en skatt på produktionen och därmed också förorsakar höjda varupriser, om inte löntagarnas lönekrav hålls tillbaka i motsvarande grad. Därför ingår i regeringens kalkyler en önskan att arbetsmarknadens organisationer vid avtalsförhandlingarna skall ta hänsyn till den skattesänkning som folkpensionsavgiftens borttagande innebär för löntagarna. Alla partier utom vänsterpartiet kommunisterna är ense om det. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att lönekraven skall ställas utan hänsyn till den nya socialförsäkringsavgiften på 3,3 procent på alla löner upp till omkring 60 000 kronor om året. Därmed gör vpk löntagarna en veritabel björntjänst. En kortsiktig förbättring i form av större lönehöjningar erbjuder man till priset av stora prishöjningar. Mot bakgrunden av den vilja som alla andra partier och även löntagarnas organisationer lagt i dagen när det gäller att ta denna hänsyn vid löneförhandlingarna har även vi från moderata samlingspartiet accepterat detta förslag. Vi är nämligen i högsta grad intresserade av en skattesänkning för löntagarna, men inte en skattesänkning som omedelbart äts upp av en kostnadsinflation. Men förslaget har tyvärr många brister. Det är en kortsiktig lösning på skatteproblemet. Den nya avgiften står ju kvar i framtiden, och alla andra svåra problem i vårt skattesystem finns alltså kvar olösta. Därför har det vid socialförsäkringsutskottets betänkande fogats ett antal reservationer, och jag skall i största möjliga korthet redogöra för dessa. Reservationen 1 gäller egenföretagarnas mycket besvärliga situation på grund av de olika avgifter som lagts på dem under årens lopp. Egenföretagare, fria yrkesutövare och likställda skall ju drabbas av den höjda socialförsäkringsavgiften men inte vanliga löntagare. Vi har i utskottet haft tillgång till en tabell som visar hur förslaget slår. Man kan där se att en vanlig löntagare med 35 000 kronor i årsinkomst har en beskattningsbar inkomst på 30 630 kronor. På denna får han betala 580 kronor i sjukförsäkringsavgift, 1 500 kronor i folkpensionsavgift, 7 351 kronor i kommunalskatt och 3 776 i statlig inkomstskatt. Han betalar alltså 13 207 kronor i skatt på 30 600 kronors beskattningsbar inkomst, och det är en avsevärd skatt. Nu slipper denna löntagare nästa år 1 500 kronor i folkpensionsavgift och får genom detta förslag en verklig förbättring. Men problemet kvarstår för alla de människor som försörjer sig på egen hand och inte har någon arbetsgivare som betalar folkpensionsavgiften.

Han får betala ATP-avgiften, omkring 10 procent på den pensionsgrundande inkomsten, och 4 procent i arbetsgivaravgift. Han har alltså ytterligare över 5 000 kronor i avgifter, vilket sammanlagt gör mellan 18000 och 19000 kronor på en beskattningsbar inkomst av 30600 kronor. Det är en helt orimlig situation. Detta är ett utomordentligt svårt problem för de människor det gäller. Även om de 5 000 kronorna är avdragsgilla, är belastningen på en sådan person oerhört mycket större än på en löntagare med samma inkomst. Jag fick egendomligt nog, herr talman, just i dag kontakt med en arbetslös, som hade 1300 kronor i beskattningsbar inkomst och socialförsäkringsavgifter på 1471 kronor. Det är ett helt fantastiskt förhållande. För den som tvivlar på uppgiften, kan jag förete skattsedeln för personen i fråga. Det föreligger även en skillnad i hur avgiften drabbar med hänsyn till om en företagare är verksam i ett aktiebolag eller om han är en egenföretagare, såsom t.ex. jordbrukare, författare eller konstnär. Direktören med kanske stora inkomster och anställning i företaget får alltså en skattesänkning på 1 500 kronor och höjningen av socialförsäkringsavgiften på 3,3 procent. En författare eller småbrukare däremot med t.ex. 35 000 kronor i årsinkomst får betala över 1 000 kronor för samma förmån. Även om avgiften är avdragsgill, skall ju pengarna betalas ut, och han har, som jag redovisat, också många andra avgifter att erlägga. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1, som innebär att egenföretagare och fria yrkesutövare helt enkelt skall slippa den nu föreslagna avgiften. En annan skönhetsfläck hos förslaget är den negativa effekt som det får för småföretagare i särskilt arbetskraftsintensiva branscher. Problemet med arbetsgivaravgifter av den här typen är ju att de verkar som en skatt utan att ta hänsyn till företagets lönsamhet. Ett företag med få anställda och stora vinster drabbas lindrigare än ett företag med dålig vinst men många anställda. Det är helt enkelt en asocial anordning. Det råder inget tvivel om att många av de små företagen har drabbats hårt av de senaste årens ständiga avgiftspålagor. Ett sätt att mildra verkningarna av den nu föreslagna nya avgiftshöjningen är att införa ett avgiftsfritt lönebelopp i botten som förslagsvis motsvarar omkring fem helårsanställdas lönesumma. Jag yrkar med detta bifall till reservationen 3. Ännu en föga välkommen konsekvens av sådana här avgifter är att de mycket påtagligt försvårar allt frivilligt ideellt arbete i olika, i och för sig mycket önskvärda och samhällsnyttiga organisationer som sysslar med t.ex. idrott, nykterhet, ungdomsverksamhet eller religiösa frågor. Sådana organisationer, som ofta arbetar utan tanke på vinst och med frivilligt insamlade medel, kommer att drabbas av en extra beskattning på omkring 6 miljoner kronor, som de har mycket små möjligheter att täcka in. Man frågar sig vad samhället kan ha för glädje av att plocka av sådana organisationer ytterligare 6 miljoner kronor. Skulle inte de här pengarna göra större nytta för samhället, om de fick bli kvar för t.ex. ungdomsarbete i ideella organisationer? Jag tycker frågan är berättigad att ställa. I reservationen 4 krävs åtgärder som tar bort den negativa effekten av avgiftshöjningen på just ideella organisationer. Jag yrkar bifall till reservationen 4. I reservationen 5 kräver mittenpartierna att riksdagen uttalar sig för att kommunerna skall ha kompensation för de kostnader som den höjda socialförsäkringsavgiften förorsakar dem.

Innan den är avslutad vet man ju inte hur effekterna har blivit. Reservationens krav är alltså, enligt mitt sätt att se, redan tillgodosett. En ytterligare fråga som aktualiserats i samband med folkpensionsavgiftens borttagande är pensionärernas situation.

Mot bakgrunden av detta har vi från moderata samlingspartiets sida ånyo aktualiserat förslaget att göra folkpensionen skattefri även för folkpensionärer med några tusen kronor i sidoinkomster. Det kräver vi alltså i reservationen 6, som jag nu yrkar bifall till. Herr talman! Jag har tidigare sagt att reformen med folkpensionsavgiftens slopande inte löser våra skatteproblem i övrigt. Bl. a. kvarstår ju de orimliga marginalskatteproblemen. I reservationen 7 aktualiseras ånyo inflationens skattehöjande inverkan på grund av våra branta skatteskalor, en skattehöjning som riksdagen aldrig har åsyftat. Det måste anses djupt otillfredsställande att enbart ett försämrat penningvärde också automatiskt skall höja folks skatter. Om en löntagare får t.ex. 200 kronor i månaden i löneökning därför att priserna på de varor han tidigare köpt har stigit med 200 kronor, har han exakt lika mycket pengar kvar — lika stor lön — som tidigare, men skatten ökar med 120 kronor i månaden. Löntagaren får alltså, kan man säga, plikta för att pengarna har förlorat i värde. Vi anser också att det är ganska anmärkningsvärt att 1972 års skatteutredning inte ens fått utreda möjligheterna att införa ett inflationsskydd i skattetabellerna för att hindra den här smyghöjningen av skatterna. Inflationen har numera så att säga knuffat upp en vanlig löntagarinkomst till mycket höga marginalskatter. Med detta yrkar jag bifall till reservationen 7, den sista reservation till det här betänkandet där mitt och herr Anderssons i Ljung namn förekommer.

Herr talman! Den reform vi nu kommer att besluta kan ses som en socialpolitisk reform. Den gäller ju finansieringen av en av våra stora socialförsäkringar och betyder att närmare 4 miljarder av folkpensionskostnaderna kommer att finansieras på ett nytt sätt. Självfallet är det av betydelse socialpolitiskt och fördelningspolitiskt sett vem som skall betala pensionskostnaderna. Från den utgångspunkten är detta på många sätt en bra reform. Det är snarast förvånande att den inte har aktualiserats tidigare, ty det är ju ingalunda någon ny tanke. Den framfördes bl.a. i en skatteutredning i mitten av 1960-talet. Men då hände ingenting. Det dröjde ett tiotal år innan beslutet kom. Man kan nu säga att vi den här gången borde ha tagit ett mera samordnat grepp om socialförsäkringarnas finansiering än som görs i den här punktreformen. Fortfarande är det ju så att våra socialförsäkringar finansieras på ett mycket skiftande och rätt ogenomtänkt sätt. Men som punktreform är detta alltså en tillfredsställande reform. Den reform vi nu kommer att besluta kan också ses som en lönepolitisk åtgärd. Det sägs i propositionen att syftet är att ”tillförsäkra löntagarna en påtaglig standardförbättring”. Det betyder ett erkännande av ett samhällsekonomiskt misslyckande, av att vår ekonomi, våra skatter och vår socialpolitik kommit i ett sådant läge att löntagarna knappast genom ordinarie metoder, genom förhandlingar, kan se till att de får påtagliga standardförbättringar. Det skulle behövas mycket stora lönehöjningar enbart för att tillförsäkra löntagarna en oförändrad standard — så stora lönehöjningar att det finns risk för vårt näringslivs utveckling. Därför måste man nu gå en ny väg. Den väg man har valt är tillfredsställande ur ett korttidsperspektiv, och löntagarorganisationerna har också sagt att de kan acceptera förslaget. En detalj vill jag notera både i propositionen och i utskottets betänkande, när vi ser det just ur detta löneoch kostnadsperspektiv. Man talar om att folkpensionsavgiften ”försvinner”. Vad det egentligen handlar om är ju att folkpensionsavgiften omvandlas till en socialförsäkringsavgift. När vi t.ex. detta år omvandlade moderskapsförsäkringen till en föräldraförsäkring, så talade vi just om att den omvandlades och inte om att en försäkring försvann och en ny kom i stället. Vad som händer är alltså att folkpensionsavgiften omvandlas till ny typ av avgift. Den reform som vi kommer att besluta kan vi slutligen se som en skattereform. Det är en reform som av löntagarna kan uppfattas som en skattesänkning. Folkpensionsavgiften finns ju med på skattsedeln, och många upplever det som om de kommer att få en skattesänkning på 1 000 kronor om året eller mera. Och som skattereform är detta också en tänkbar väg ur ett korttidsperspektiv. Viktiga skatteproblem förblir emellertid olösta. Marginalskatterna är lika besvärliga som förut, och det blir nödvändigt att nästa år komma med en ordentlig skattereform. Det är inte bara vi inom folkpartiet som säger detta, utan det sägs också från andra partier och från löntagarorganisationernas sida. Bl.a. har TCO-chefen Lennart Bodström i ett intervjuuttalande i dagens tidningar sagt just detta att den centrala skattefrågan, som nu snart måste lösas, är en marginalskattereform. Alltså: Det behövs en ordentlig skattereform — det kan inte fortsätta som hittills med årliga detaljjusteringar. Vi har accepterat huvudlinjerna i den här reformen som en korttidslösning. Men på några punkter råder delade meningar också när det gäller utformningen av en korttidslösning, och jag skall kort beröra de reservationer som finns i utskottets betänkande. Jag kan göra det kort bl.a. därför att jag på många punkter har samma mening som herr Ringaby. Vi tycker att det är fel att den här omläggningen inte omfattar egenföretagare och fria yrkesutövare. De behöver ju också i många fall en påtaglig standardförbättring, precis som löntagarna, och de borde ha kunnat få det på samma vis som löntagarna. Vi har därför sagt att reformen borde ha utformats på sådant sätt att egenföretagare och fria yrkesutövare inte skall betala den här nya socialförsäkringsavgiften. Vi kan heller inte utan vidare acceptera regeringens förslag om underlaget för att beräkna den nya socialförsäkringsavgiften.

Jag tror att det skulle vara av betydelse inte minst för löntagarna och för sysselsättningen inom de mindre företagen, om vi kunde utforma socialförsäkringsavgiften så att just de små företagen inte kommer med i bilden. Den här reformen får effekt inte bara för företagarna och löntagarna utan också för ideella organisationer och för kommunerna. Under senare år har det genomförts flera reformer som har påverkat de ideella organisationernas arbetsförutsättningar. Jag kan t.ex. nämna den allmänna arbetsgivaravgiften. Nu tillkommer en ny sak, en socialförsäkringsavgift, och den betyder en ytterligare börda och ytterligare problem för de ideella organisationerna och deras arbete. Vi menar att det blir nödvändigt att göra något för att de ideella organisationerna skall kunna fortsätta sitt värdefulla arbete samt att detta måste göras nu, inte skjutas på obestämd framtid. Självfallet får reformen också effekter på den kommunala ekonomin. Den aspekten kommer senare att beröras i ett inlägg av herr Larsson i Umeå, varför jag nu bara vill notera att vi reservanter i utskottet har den bestämda uppfattningen att staten inte får vältra över kostnader på kommunerna, så att kommunalskatten måste höjas eller så att utrymmet för andra insatser minskas eller försvinner. Finansministern säger i propositionen, att när avtalsförhandlingarna är slutförda skall han med kommunförbunden diskutera dessa åtgärders effekt på den kommunala ekonomin. Jag har inte alls samma tilltro till den formuleringen som herr Ringaby. Jag tycker att den är mycket oklar. Den innehåller inga löften utöver detta att finansministern skall diskutera med kommunerna, sedan avtalsförhandlingarna är slutförda. Vad de diskussionerna kommer att innebära har inte utsagts. Vi vill att riksdagen klart skall säga ifrån att kommunerna skall ha kompensation. Det har tidigare visat sig vara nödvändigt att riksdagen säger ifrån, ibland inte bara en utan flera gånger. Vidare berör vi i utskottets betänkande också ett par skatteaspekter, nämligen inflationsskydd i skattesystemet och samordningen mellan skatter, avgifter och bidrag. Vi säger än en gång att 1972 års skatteutredning måste få tilläggsdirektiv, så att den kan pröva frågan om inflationsskydd i skattesystemet. Det är en av de mest centrala skattereformerna, som vi måste ta itu med, och den får skatteutredningen inte syssla med. Vi vill få en redovisning av de samlade effekterna av skatteoch bidragspolitiken. Många av problemen gäller just samordningen eller, rättare sagt, den dåliga samordningen mellan skatter och bidrag. Det är nödvändigt att vi i vårt reformarbete tar hänsyn till båda dessa aspekter. Slutligen vill jag peka på en formulering i proposition 144 som jag tycker att vi inte utan vidare kan acceptera. När det gäller den framtida utformningen av folkpensionen sägs det att det blir anledning att återkomma till frågan om avgifter för pensioneringen. Finansieringen av framtida pensionsreformer ”torde få ske genom en utbyggnad av arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift”, heter det. Det är mycket möjligt att man skall välja den vägen. Men riksdagen bör inte i förväg besluta om hur kommande reformer på pensionsområdet skall finansieras. De besluten bör fattas när förslagen till reformer läggs fram, när man får se vad de kostar och kan pröva alternativa finansieringsvägar. Uttalanden som binder framtida reformers finansiering bör riksdagen inte göra nu. De skall göras när besluten fattas. Dessutom tycker jag att formuleringen visar, med vilken brådska man har hanterat denna fråga. Det kan knappast vara regeringens mening att man skall finansiera t.ex. en pensionsålderssänkning inom ATP-systemet med en utbyggd socialförsäkringsavgift, utan sådana reformer skall väl, liksom hittills, finansieras genom ATP-avgifter. Det finns för övrigt en rad exempel på hur bråttom man uppenbarligen har haft när man skrivit denna proposition. Ett annat exempel är det särskilda pensionstillägget till folkpensionärerna, vilket fått en rätt märklig konstruktion. Herr talman! Min slutsats är alltså att den här reformen kan vara tillfredsställande sedd ur korttidsperspektiv, sedd som en reform för 1974 eller i varje för det första halvåret 1974. Men det är nödvändigt att få till stånd mera långsiktiga och varaktiga lösningar inom vår skatteoch socialpolitik. Det är nödvändigt för löntagarna, för företagen, för stat och kommun. Därför måste vi gå vidare med en ordentlig skattereform och förändringar av vår socialpolitik. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5, 7 och 8.

Herr talman! Jag känner mig tvungen att börja med en kommentar till herr Ringabys anförande. Det är mycket riktigt att vpk hävdat att den socialförsäkringsavgift som nu flyttas över på arbetsköparna inte skall vara skäl till någon återhållsamhet i avtalsrörelsen. Men detta är inte någon fråga som direkt kommer att ligga på riksdagens bord, utan den meningen är ett uttryck för vår allmänna uppfattning i dessa frågor. Herr Ringaby påstår att vi gör löntagarna en björntjänst genom att hävda den meningen. Jag tror inte att han har någon större möjlighet att bli trodd på den punkten, men uttalandet måste ändå kommenteras, därför att det innebär kort sagt att krav om högre lön skulle vara samma sak som att göra björntjänster åt lönearbetarna. Det är ingen mening med att ta upp någon större debatt kring den frågan på det sätt som herr Ringaby här framställt det hela, men oavsett vilken ideologi man bekänner sig till borde man inse att krav om högre lön också gynnar lönearbetarna. Däremot har moderaterna hela tiden tagit hänsyn till arbetsköparna, och det gör de i linje med sin ideologi. När herr Ringaby sedan kommer in på frågan om egenföretagarna visar han litet av sitt tänkesätt. Det är inte min sak att bemöta honom på den punkten — det får företrädare för regeringspartiet göra — men jag fäste mig vid en formulering i hans anförande. Han sade att egenföretagare försörjer sig på egen hand — och inte är försörjda. Jag undrar vad lönearbetarna skulle säga om det påstods att de var försörjda. Jag har jobbat under åtskilliga år och jag har alltid upplevt att jag försörjer mig själv. Dessutom betalar vi själva de sociala förmåner som vi uppbär som lönearbetare, men det tas en omväg via arbetsköparna med ett avgiftssystem. Herr Ringaby demaskerar sig ytterligare när han kommer in på storleken av pensionstillskottet. Han anförde helt riktigt att det är mycket stor skillnad mellan att få 1 500 kronor i skattelindring och att få ett pensionstillskott på 237 kronor. Denna skillnad är naturligtvis orättvis, och det tycker också folkpensionärerna. Men hans förslag är att man skall göra folkpensionen skattefri. Då måste jag fråga herr Ringaby: Hur mycket mer får då den folkpensionär som enbart har grundpension, pensionstillskott och eventuellt ATP om det förslaget genomförs? Det var de pensionärerna som herr Ringaby sade sig värna om! Tala om björntjänster; att genomföra det förslaget vore verkligen en björntjänst åt folkpensionärerna. Herr talman! Så till sakfrågan. Det var inte utan att vi inom vänsterpartiet kommunisterna med viss förvåning tog del av meddelandet den 15 augusti — en månad före valet — om regeringens avsikt att lägga fram förslag om ett extra pensionstillägg. Regeringspartiet hade så sent som i våras avvisat vpk:s förslag om en kraftigare höjning av pensionstillskotten — med en klar motivering om att resurserna inte räckte till för mer än exakt det som regeringsförslaget i enlighet med tioårsplanen förutsåg. Vidare sades att 3 procent på basbeloppet var en väl avvägd förbättring. Vi var inte de enda som fäste oss vid sambandet mellan det framlagda förslaget om extra pensionstillskott och det förestående valet. Landets folkpensionärer drog fördel av situationen inför möjligheten av ett nyval som ju anses vara en tänkbar följd av ställningen 175—175 som resultat av valutgången. Kanske fäster man ånyo förhoppningar vid sneglandet från regeringspartiets sida på den dryga miljon folkpensionärer som finns i landet och deras krav på en dräglig förbättring av levnadsvillkoren. I samband med förslaget om sänkt folkpensionsålder till 65 år — någonting som inte minst vänsterpartiet kommunisterna energiskt har hävdat i många år — har det också talats om en kommande förbättring av folkpensionärernas villkor. Det är naturligtvis bra, men som vi ser det måste pensionärernas standard förbättras genom en kraftig höjning av utgående pensioner. Regeringsförslaget i våras om ett särskilt pensionstillägg, som utgår lika till alla folkpensionärer, oberoende av den utgående pensionens storlek, var en bekräftelse på att det är ett berättigat krav som vårt parti har rest. Vi har i tidigare debatter hänvisat till en jämförelse mellan pensionens storlek och den genomsnittliga industriarbetarlönen. Från pensionärshåll konstateras att klyftan mellan pensionärernas standard och industriarbetarnas standard består. Med pensionstillskott och bostadstillägg inräknade har skillnaden ökat med 2,5 procent från 1962 till 1972. Men jämförelsen är inte rättvisande, av det skälet att de nominella beloppen för bostadstillägg undergår en kraftig stegring när hyrorna höjs. Dessa pengar har till stor del gått raka vägen till banker, kreditinstitut, monopoljättarna inom byggnadsmaterialindustrin och till markspekulanterna. Räknar man om bostadstillskotten i 1969 års penningvärde, blir resultatet fem tillskott å 180 kronor, dvs. 900 kronor. Inte heller den beräkningen ger emellertid ett rättvisande utslag. Om man lägger samman ATP och pensionstillskotten, förbiser man att ATP reellt är intjänt lön. Även om dagens pensionärer i mycket stor utsträckning uppbär ringa belopp i form av ATP, innebär inte utgående pensionstillskott en reell förbättring av grundpensionen. Jag är självfallet medveten om att man på något sätt måste eliminera tröskeleffekten, om utgångspunkten är att man skall kanalisera pensionsförbättringar till pensionärer med ringa eller ingen ATP. Just denna problematik aktualiserar frågan om pensionstilläggets storlek. Vi har redan från början hävdat att pensionstillskotten är otillräckliga och borde höjas. Vi tackar nu för bekräftelsen på riktigheten av vår inställning. Från denna utgångspunkt har vi ställt förslaget om ett högre belopp för särskilda pensionstillägg. Vi har föreslagit samma beräkningsgrunder som vi använde i vår motion vid vårriksdagens början: 5 procent av basbeloppet. Det gör 395 kronor i stället för cirka 237 kronor. Vi har i vår motion också föreslagit att det särskilda pensionstillägget skall utgå oreducerat eller lika för alla pensionstagare oavsett grundförmånens storlek. Vi hoppas att detta kan betraktas som ett frångående av det envetna nejsägeriet till de handikappades och de partiellt förtidspensionerades berättigade krav på samma standardhöjning som övriga pensionstagare med hel grundpension åtnjuter. Men denna fråga står nu inte konkret på dagordningen, eftersom förslag om ändring i lagen om pensionstillskott inte föreligger till behandling. Vi får därför återkomma. Avslutningsvis, herr talman, ett par ord som kommentar till bevekelsegrunderna för det föreliggande förslaget! När borttagandet av pensionsavgiften föreslogs föddes också förslaget om detta extra pensionstillägg för pensionärerna som en motsvarande åtgärd, eftersom pensionärerna inte erlägger någon pensionsavgift. Från pensionärshåll har jämförelser gjorts mellan storleken av förmånen för dem som slipper pensionsavgifter och pensionärerna. Det grundläggande för vår del är behovet av en rejäl förbättring av pensionärernas standard. Men oavsett detta kan det inte förnekas att det finns anledning att göra även denna jämförelse. Det blir då ytterligare ett skäl till att bifalla det av oss ställda förslaget. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till den av mig vid betänkandet avgivna reservationen 2.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28 behandlas propositionen 144 med förslag om slopande av folkpensionsavgift och införande av en ny socialförsäkringsavgift på 3,3 procent som debiteras arbetsgivare och egenföretagare. Centerns representanter i utskottet har ställt sig bakom flera reservationer, och jag skall mycket kort motivera dem. I propositionen sägs att borttagandet av pensionsförsäkringsavgiften skall verka stabiliserande på lönerörelsen i höst. Det finns väl inga garantier för att effekten blir riktigt sådan: över huvud taget är väl effekterna av propositionens förslag på både löner och priser ännu i hög grad osäkra. För de lägre inkomsttagarna blir effekten av att man tar bort folkpensionsavgiften inte särskilt stor. Däremot kan det, om den nya socialförsäkringsavgiften slår igenom |på prisnivån, bli så att de får en mindre skattelindring men en större ökning av sina samlade levnadskostnader. I så fall är effekten för dessa befolkningsgrupper inte den avsedda. I propositionen föreslås ett särskilt pensionstillägg för folkpensionärerna, men man har inte tänkt på att kompensera övriga grupper med mycket låga inkomster. För deras del kan den slutliga effekten av förslaget bli negativt. Vi har från centerns sida sagt att vi stöder förslaget, men vi är medvetna om de risker som finns för de lägre inkomsttagarna. Enligt förslaget i propositionen skall inte bara arbetsgivarna påföras denna avgift på 3,3 procent av utgivna löner, utan egenföretagare, fria yrkesutövare och andra skall påföras en motsvarande avgift på sina inkomster. Vi menar att detta från rättvisesynpunkt är otillfredsställande. Småföretagen är ofta mycket arbetsintensiva — de har alltså en stor lönekostnad i förhållande till sin produktion. Det innebär att de får höga utgifter för eventuellt anställda i förhållande till sitt lilla företags produktion. Dessutom skall de alltså betala socialförsäkringsavgift på sin egen inkomst. I reservationen 1, som centerns representanter i utskottet anslutit sig till, hemställs att egenföretagarnas inkomster skall befrias från socialförsäkringsavgift, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Man kan här tänka sig att gå olika vägar, och det bör vara utredningens uppgift att söka komma fram till vilka vägar som bör väljas. En möjlighet är att införa ett basavdrag eller ett avdrag som motsvarar lönen för ett visst antal anställda.

I sin motion i våras begärde centern kompensation för de arbetsgivaravgifter som de ideella organisationerna då ytterligare belastades med. I propositionen sägs att kommunerna skall kompenseras för sina ökade utgifter på grund av denna extra avgift genom att vid de kommande förhandlingarna hänsyn tas till den belastning som avgiften innebär för kommunerna och landstingen. Vi är inte helt säkra på att utgången av förhandlingarna blir sådan, och därför har centerns representanter i utskottet anslutit sig även till reservationen 5, som jag härmed yrkar bifall till. För den händelse kommuner och landsting inte får kompensation genom ett minskat löneuttag anser vi att det klart bör sägas ifrån att kommunerna skall på annat sätt erhålla kompensation för de ökade utgifterna.

Skatteoch bidragssystemet måste utarbetas så att det inte får negativa effekter för dessa grupper. Med detta, herr talman, ber jag ännu en gång att få yrka bifall till de reservationer i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28, som undertecknats av centerpartiets representanter.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28 behandlas Kungl. Maj:ts proposition 144 med förslag om att folkpensionsavgiften skall slopas från och med inkomståret 1974 samt om ett särskilt pensionstillägg utöver redan beslutade standardoch indexhöjningar för folkpensionärerna, vilket skall omfatta både folkpensionärer och de som åtnjuter ATP och andra pensionstillägg. Det gäller även förtidspensionärer. Slopandet av folkpensionsavgiften medför ett inkomstbortfall för staten på ungefär 3,8 miljarder kronor. Detta inkomstbortfall föreslås kompenserat med en socialförsäkringsavgift som skall erläggas av arbetsgivare och egenföretagare. Denna avgift är föreslagen till 3,3 procent på löner upp till 7,5 gånger basbeloppet eller för närvarande en årslön på ungefär 59 200 kronor. Det kan vara viktigt att ha detta i minnet under den kommande debatten i denna fråga. Inom utskottet råder fullständig enighet mellan partierna om principen att slopa folkpensionsavgiften och att införa en socialförsäkringsavgift, och samtliga tycker att förslaget är bra avvägt. Trots denna enighet har vi fått ett antal motioner att behandla i anslutning till propositionen. Det gäller framför allt motioner från folkpartiet och moderaterna men även från vänsterpartiet kommunisterna. De tre borgerliga partierna har en gemensam policy i sina motioner, även om man tillstyrker principen; man vill ha bort egenföretagarna i sammanhanget och önskar få dem befriade från den föreslagna socialförsäkringsavgiften. Självfallet har regeringens förslag tidigare varit föremål för undersök ning. De stora löntagarorganisationerna har tillfrågats om dessa principer, varvid de tillstyrkts av LO, TCO och SACO liksom av övriga mindre löntagarorganisationer. Man har framhållit att man kommer att ha detta i åtanke, då man senare framlägger sina förslag. Det innebär självfallet en viss återhållsamhet från löntagarorganisationernas sida. Därför är det litet egendomligt att framför allt de borgerliga partierna nu begär att egenföretagare och mindre företag skall befrias från denna socialförsäkringsavgift. Det finns, såvitt vi inom utskottsmajoriteten kan se, inget skäl för detta. Man vill inte samtidigt bli av med folkpensionen som ju skall betalas med denna socialförsäkringsavgift, utan man vill vältra över avgiften på andra. Det blir ungefär 200 miljoner kronor som på detta sätt skulle få betalas av andra löntagare. Man gör här en koppling mellan ersättningen för arbete och dessa försäkringsavgifter. Det går inte att bortse ifrån att detta till viss del kommer att påverka löntagarnas möjligheter till direkta löneökningar. Detsamma blir förhållandet för egenföretagarna. Vi vill alltså från utskottsmajoritetens sida avvisa de motioner som syftar till att befria egenföretagarna från socialförsäkringsavgiften. Det finns också andra förslag som har nämnts här i debatten, t.ex. att man skall ha ett garantibelopp i botten — motsvarande fem arbetstagares årslön eller 150 000—200 000 kronor — som också skulle befrias från socialförsäkringsavgiften. Likaså vill man i en motion ha en glidande skala i fråga om socialförsäkringsavgiften för mindre företag, med upp till 50 anställda. Vi kan inte finna något skäl för detta. Man kan väl inte utgå från att alla småföretagare och alla egenföretagare är låginkomsttagare och har det besvärligt ställt. Det är inte företagets storlek som är avgörande i det hänseendet utan helt andra faktorer. Alla skall självfallet vara med och betala dessa socialförsäkringsavgifter i förhållande till de normer som gäller. En annan fråga som tagits upp och som berörts i debatten gäller de ideella organisationerna. Självfallet är alla intresserade av att dessa skall ha ekonomiska möjligheter att verka, men vi tror inte att denna socialförsäkringsavgift påverkar deras arbete nämnvärt negativt. I en utredning, föreningsskatteutredningen, har dessa frågor tagits upp. Vi avvisar alltså även den motionen. Så har här talats om kommunerna och deras engagemang i dessa avseenden. Det är riktigt, som har påpekats i debatten, att det i propositionen står att man kommer att ta upp en diskussion med Kommunförbundet och Landstingsförbundet när avtalen är slutna mellan arbetsgivarna och löntagarorganisationerna för att då se vad som skall kunna göras. Från utskottsmajoritetens sida menar vi att denna fråga redan i inledningsskedet är uppmärksammad av kommunförbunden och kommer att åtgärdas i den mån man från organisationernas sida bestämmer det nödvändigt. I vpk-motionen yrkas att det särskilda tillägget, som skall utgå till pensionärerna, skall höjas från föreslagna 3 procent på basbeloppet till 5 procent. Det innebär en utgiftsökning för staten på ungefär 240 miljoner kronor. Det råder inga delade meningar mellan vpk och oss övriga om nödvändigheten av en ekonomisk förstärkning för folkpensionärerna. Det har skett varje år, och i år har vi fattat beslut om standardtilläggsökningar och ökningar i förhållande till kostnadsstegringarna. Tillsammans med den nu i propositionen föreslagna ökningen blir det 474 kronor för ensamstående pensionär och 948 kronor för ett pensionärspar. Från vpk invänder man kanske mot en sådan koppling, men jag tycker det är riktigt att redovisa inte bara de 237 kronor respektive 474 kronor i höjning för äkta makar som utgår till följd av detta särskilda pensionstillägg utan hela den höjning som det blir fråga om. De övriga frågorna, som är upptagna i reservationerna, kommer Erik Brandt från skatteutskottet att beröra. Jag skall därför inte gå närmare in på dem utan ber att på alla punkter få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 28. Låt mig bara göra ett tillägg. Det har i dag delats ut en stencil om ett feltryck i utskottets hemställan under punkterna D och E.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
Herr talman! Det är bara ett par preciseringar jag vill göra i anslutning till herr Karlssons inlägg. Herr Karlsson menade att oppositionspartierna hade anslutit sig till förslagets huvudlinjer. Det är rätt. Herr Karlsson menade vidare att förslaget är bra och väl avvägt. Det är inte rätt. Vi anser att förslaget är bra som en korttidslösning, som en lösning för 1974 eller i vart fall första halvåret 1974. Det är på några punkter inte väl avvägt. Detta gäller egenföretagarna och de fria yrkesutövarna. Förslaget innebär vidare problem för de mindre företagen, för organisationerna och för kommunerna. Det måste rättas till på dessa punkter så att det blir bättre avvägt än vad det var i sin ursprungliga form. Jag vill också notera, när herr Karlsson säger att förslaget har tillstyrkts av löntagarorganisationerna, att det är tillstyrkt som en korttidslösning. Däremot har löntagarorganisationerna framfört kritik som på flera punkter sammanfaller med vår. TCO-chefen Bodström har i dag sagt att betydelsefulla skatteproblem kvarstår att lösa, bl.a. just en marginalskattereform. Jag tror det är av betydelse att vi har de här preciseringarna klara för oss. Vi gör en reform som är tillfredsställande som en korttidslösning men otillfredsställande som en långsiktig lösning.
Herr talman! Vi har godkänt förslaget i och för sig men vi vill rätta till vissa delar av det så att det inte drabbar en del av vårt näringsliv så hårt att vi kan befara ökad arbetslöshet. Den nya avgiften på 3,3 procent drabbar ju de mindre företagen hårdare per anställd än de stora företagen. Dessa mindre företag, som oftast är mycket arbetsintensiva, har inte möjligheter att använda t.ex. löpandebandprincipen som de större har. Därför blir det en betydligt hårdare belastning för dem. De små företagen har inte heller möjlighet att i takt med kostnadsökningarna och penningvärdeförstöringen höja sina priser på de produkter och tjänster som de servar samhället med. Det är därför vi vill ha en lindring på dessa områden.
Herr talman! Till herr Mundebo vill jag säga att vi i utskottet har varit överens om att förslaget är bra. Någon erinran däremot har inte framförts i utskottet, och det framgår också av skrivningen i reservationen där man tillstyrker förslaget i princip. Men som jag sagt har oppositionspartierna passat på att både i motionerna och här i debatten ösa sin galla över regeringen och socialdemokratin och över den förda ekonomiska politiken och skattepolitiken. Det är väl på lång sikt man vill föra detta resonemang, men i princip har vi varit överens om att det är en bra lösning att på detta sätt slopa folkpensionsavgifterna och gå in för en socialförsäkringsavgift. Den andra delen, herr Mundebo, gäller skattesidan, och den delen är för närvarande föremål för utredningar. Det känner vi till. Till herr Magnusson i Nennesholm vill jag säga, när han här slår vakt om egenföretagarna och de små företagarna, att det är fullt legitimt. Men han talar i debatten och likaså i motionen om låginkomsttagarna. Det har, herr Magnusson, bara blivit pratbubblor. De konkreta förslagen avser egenföretagarna och de mindre företagarna. Låginkomsttagarna nämns inte i det sammanhanget. Man måste också beakta kopplingen mellan avtalsrörelsen och detta förslag. Jag tror på löntagarorganisationernas uttalanden om att de kommer att ta hänsyn till slopandet av folkpensionsavgiften i kommande lönerörelse. Det innebär att de, om de inte fått denna förbättring, hade gått ut med högre bud i avtalsrörelsen. Inte heller då hade de små företagarna undgått att bli drabbade. Det är alltså i detta avseende en parallellitet mellan de båda alternativen.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vi inte har utnyttjat våra motioner eller reservationer till att ösa galla över någon eller till att presentera pratbubblor. Vi har begränsat oss till att beskriva verkligheten och att föra fram våra konkreta förslag. Jag vill understryka att jag liksom herr Karlsson i Ronneby tror på löntagarorganisationerna. Jag gör det också när de säger att detta är en tillfredsställande korttidslösning men en otillfredsställande lösning på längre sikt.
Herr talman! Jag vill bara till herr Karlsson i Ronneby säga att egenföretagare och mindre företagare oftast också är låginkomsttagare.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att behandla reservationerna 5 och 7 i utskottets betänkande. De övriga reservationerna har för folkpartiets räkning herr Mundebo redogjort för, och jag kan helt instämma i de synpunkter han därvid framfört. I reservationen 5 begär man att kommunerna skall få kompensation för den extra ekonomiska belastning de åsamkas till följd av det i propositionen framlagda förslaget om socialförsäkringsavgift för folkpen sioneringen.

Herr Karlsson i Ronneby har ju också tidigare från denna talarstol bekräftat denna skrivning. Skillnaden mellan reservanternas och utskottsmajoritetens önskemål är att reservanterna vill ha ett uttalande av riksdagen om att kompensation skall utgå medan majoriteten nöjer sig med att antyda att det kanske kan bli en uppgörelse i framtiden. Det är en väsentlig skillnad. Nu är det ju inte bara fråga om kompensation för den merutgift som kommunerna får på grund av skyldigheten att betala den föreslagna socialförsäkringsavgiften. Denna kommer också att medföra stora inkomstbortfall för kommunerna på grund av ett minskat skatteunderlag. Det antyds både i propositionen och i utskottets skrivning, som understrukits av herr Karlsson i Ronneby, att man kan anta att kraven på kontantlöneökning kommer att bli lägre genom avskaffandet av folkpensionsavgiften. Detta är mycket möjligt, men det betyder i så fall för kommunerna ett stort inkomstbortfall. Staten kompenserar sig fullt för de minskade inkomster den får genom att folkpensionsavgiften bortfaller fr.o.m. nästa år. Kommunerna kommer att från år 1975 få kännas vid ett minskat skatteunderlag på grund av återhållsamhet i kontantlönekraven i avtalsförhandlingarna. Kommunerna får med andra ord ingen kompensation, om man nu inte kan tro på den stora välvilja som utskottsbetänkandet andas när det gäller att kommunförbunden skall kunna finna förståelse hos finansministern på denna punkt. Naturligtvis kommer det att vara utomordentligt svårt att räkna fram det exakta skattebortfallet, men att det blir ett skattebortfall är väl uppenbart. Kommunerna får dessutom en belastning redan fr.o.m. nästa år. De måste ju betala den här avgiften, men de har inte kunnat ta hänsyn till den när de har gjort upp sina stater, som var förberedda innan det här förslaget kom. Man kan befara att resultatet kommer att bli en höjd kommunalskatt. Nu föreligger en uppgörelse meilan kommunförbunden och regeringen om att kommunerna skall försöka vara återhållsamma och inte höja sin utdebitering för åren 1973 och 1974. Det är bara att konstatera att landets kommuner har varit ovanligt lojala när det gällt att följa den rekommendation som kommunförbunden har gjort och som är baserad på denna uppgörelse. Men den träffades mycket hastigt, och man kan väl ifrågasätta om den var en överenskommelse i vanlig bemärkelse och inte snarare ett diktat. Jag tror emellertid att det inte hade blivit någon höjning av kommunalskatterna även om det här avtalet inte hade funnits, eftersom man har börjat slå huvudet i taket i fråga om kommunalskatten. Varför är det då så angeläget att här slå vakt om kommunernas intressen? Förklaringen är så enkel som att kommunalskatten är den skatt som drabbar den normale medborgaren med normal inkomst hårdast, upp till 55 000 kronors inkomst — jag tror att det är där man för närvarande har gränsen där kommunalskatten utgör den drygaste posten. Därför tycker jag att det är väsentligt att — som det föreslås i reservationen 5 — få ett uttalande från riksdagen om att kostnaderna inte bakvägen skall övervältras på kommunerna. Man bör rejält säga ifrån, att skall en sådan här förmån införas, skall också de som beslutat om den vara beredda att betala den, och det är i detta fall regering och riksdag. I reservationen 7 aktualiseras på nytt en fråga som vi tidigare har diskuterat, nämligen inflationsskydd i det direkta skattesystemet. Jag skall inte fördjupa mig mycket i det, herr talman, eftersom det har sagts tillräckligt om det tidigare, men jag måste ändå säga att det är anmärkningsvärt att man, när 1972 års skatteutredning håller på att försöka finna en lösning på skattesystemets problem, skall bortse från inflationens effekt — den driver ju upp skatterna automatiskt. Det bör väl ändå vara riksdagen som bestämmer skatteuttaget och inte en sådan okänd faktor som inflationen. Detta strider mot principen att vi själva skall besluta om våra skatter. Utan ett inflationsskydd blir det inte så, utan det blir i stor utsträckning inflationen som bestämmer skatten för stora grupper av löntagare. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5, 7 och 8, under vilka folkpartiets utskottsrepresentanter återfinns.

Vi skall lägga fram ett delbetänkande, som skall behandlas med förtur. Då finns det väl inte någon anledning för riksdagen att nu fatta något beslut i den frågan — så brukar man inte göra när det inom kort kanske kommer ett förslag från en utredning. Sedan bara några ord om indexregleringen. Som vanligt diskuterar man detta som om skattebetalarna inte får någonting för de skatter de erlägger. I maj lämnade jag en redogörelse över vart skatterna går, och jag skall inte upprepa det nu. Men jag vill ändå understryka att utgifterna stiger för kommuner och landsting också, inte minst beroende på den kraftiga löneutjämning som man har företagit där. Det finns ju inga möjligheter för kommuner och landsting att rationalisera bort denna kraftiga utgiftsökning. Då måste medborgarna betala genom högre skatt. Jag försäkrar att det inte tas ut ett enda öre mer än vad landsting och kommuner behöver — det tror jag alla landstingsmän och kommunalmän som sitter här är fullt medvetna om. Härvidlag är det faktiskt ingen skillnad mellan moderater, socialdemokrater, centerpartister och folkpartister. Men även de borgerliga kommer ju ständigt med upprepade motioner och krav om åtgärder som skulle betyda ökade utgifter. Så går det till i verkligheten. I TV kan vi varje vecka se — jag kan gärna upprepa vad jag sade i våras på den punkten — hur man drar fram någon psykiskt efterbliven, någon äldre person, någon sjuk, hur 20 000 personer demonstrerar för att man skall förändra ett lasarett osv. Men inte en enda människa står upp och talar om vad detta innebär i kostnader och i form av skatter — man tar inte fram en person som har ansvar för detta. Man sitter och diskuterar idrotten i TV, och det frågas: Skulle den inte ha 500 miljoner mer? Jovisst, säger varenda en som deltar i diskussionen. Jag är säker på att både dessa 20 000 som demonstrerar för lasarett och de som säger att det skall vara 500 miljoner eller 1 miljard mera till idrotten går och kverulerar över de höga skatterna. Herr talman! Vi har nu i skatteutredningen fått klara bevis på vad det skulle betyda om man hade haft en indexreglering. Den som ligger i botten skulle få några tiotal kronor lägre skatt. För en gift person med hemmamake och 10 000 kronors inkomst skulle skatten bli 82 kronor lägre. Den som har 80 000 kronors inkomst skulle i dag ha över 3 000 kronor lägre skatt. Den som har 100 000 kronors inkomst skulle ha 5 700 kronor lägre skatt, den som har 200 000 kronor skulle ha 12 400 kronor lägre skatt, och den som har 500 000 kronor skulle få en skattelindring på 21 400 kronor, om nu ingenting annat skedde än denna automatiska indexreglering av skatten. Vi har ju försökt förklara att dessa verkningar skulle uppstå, och de borgerliga slåss väl så intensivt därför att det skulle bli denna omvända ordning där de största inkomsttagarna inhåvar de största skattelättnaderna. Men inte en enda av er som sitter här i riksdagen skulle med berått mod kunna vara med om att genomföra en ordning av det här slaget, eftersom en sådan automatisk skattesänkning, om jag så får uttrycka mig, skulle betyda åtskilliga miljarder i inkomstbortfall — kanske 4 miljarder — för stat och kommun och landsting. Då måste ni ju ingripa och tala om hur man skall ersätta dessa pengar, men det vill ni inte diskutera. Ni inbillar löntagarna att de visserligen får löneökningar men att det inte blir någonting kvar. Hela denna diskussion är ju rena rama skojet. Nej, tala om för löntagarna hur det här verkar och att de i botten alla har 4 500 kronors skatteavdrag. Hade de det i toppen på inkomsten skulle ju effekten bli en helt annan — det skulle gynna de största inkomsttagarna. Det här talet om marginalskatter är inte reellt — det har inte med verkligheten att göra. Herr talman! Vi menar att det är riktigare att man följer den politik som vi hittills fört och justerar skatten med hänsyn till penningvärdets förändringar och andra omständigheter. Allteftersom stat och kommun antingen behöver mera pengar eller kan avstå från utgifter justerar man alltså skatten. I Danmark, där man har indexreglerade skatter, beslutar man varje år om att ändra uttagningsprocenten. Man kommer ju aldrig ifrån den här automatiken, hur man än bär sig åt. Men ni skall få en redogörelse, ni som tigger och ber om det, när vi inom skatteutredningen nu kommer med vårt betänkande. Där redovisar vi nämligen de verkningar som penningvärdets förändringar har — det har ingen människa sagt att vi inte får göra. Ni skall alltså få en redogörelse, men ni bör vara medvetna om den problematik som ligger bakom hela denna stegring av skatterna med hänsyn till penningvärdet, som ni säger. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! Vad herr Brandt säger om att utgifter skall betalas och om att vi från oppositionspartierna är villiga att hitta på utgifter kommer väl att tas upp i morgondagens debatt. Det är bara att konstatera att när det gäller att slå på stort och föreslå stora utgifter är vi i varje fall långt, långt bakom den socialdemokratiska regeringens senaste inhopp på arenan. Men det är alltså en sak som får tas upp i en annan debatt. Herr Brandt talar om indexreglerade skatteskalor. Vi kan då först och främst fastslå ett faktum, nämligen att skatteunderlaget är baserat på de stora löntagargrupperna i samhället. De relativt få som har topplönerna betyder inte så förfärligt mycket för statens skatteinkomster, utan det är fråga om den stora breda massan av löntagare i olika former. Om dessa löntagare får full kompensation för prisstegringarna förlorar de, beroende på den progressiva skatten. Full kompensation betyder de facto en minskad reallön, och det är detta vi vill komma ifrån genom en indexreglering av skatten. Den här saken går inte att trolla bort. Det olustiga med vår skattelagstiftning är att om en löntagare får full kompensation för prisstegringarna, så går en stor del av den kompensationen bort i form av statsskatt.